Herr talman! Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig när jag avser att lämna besked om tidpunkt för en ändring av skattereglerna för solcellsskatten, och hur jag avser att säkerställa att beredningen inte blir lika bristfällig som vid solcellsskattens införande. Bakgrunden till frågan är den förändring av ett tidigare undantag från skatteplikt för energiskatt på elektrisk kraft som trädde i kraft den 1 juli 2016. Denna förändring innebar att elproduktion från bland annat solceller i de flesta fall befriades från energiskatt. Frågan avser således det faktum att all el från solceller inte är undantagen från skatteplikt. För de allra flesta som producerar el från solcellsanläggningar gäller undantag från skatteplikt. Detta undantag gäller naturligtvis för alla privatpersoner som har satt upp solpaneler som inte är inkopplade på elnätet, men också för över 90 procent av alla solcellsanläggningar som är berättigade till elcertifikat. Regeringen anser dock att solel behöver främjas ytterligare. I budgetpropositionen för 2016 aviserade regeringen därför att möjligheterna till ytterligare stimulans till produktion av el med solceller skulle fortsätta undersökas. Förutsättningarna för att skattemässigt gynna solenergi på ett sätt som är förenligt med EU:s regelverk bereds därför skyndsamt inom Regeringskansliet. I denna beredning ingår bland annat att analysera konsekvenserna av en förändring och möjliga tidpunkter för förändringen.
Herr talman! Regeringen införde den så kallade solcellsskatten den 1 juli 2016. Som motivering för skatten sa energiministern och finansministern att EU-kommissionen krävde att skattenivån för förnybar energi skulle förändras. Men deras förklaring dementerades senare av EU-kommissionen som gick ut offentligt med att det inte finns några krav på energibeskattning. Det finns faktiskt möjlighet för medlemsländerna att införa subventioner eller undantag från beskattningen på förnybar energi. EU-kommissionen har nämligen tidigare granskat och godkänt det för andra länder. Det bristfälliga underlaget och avsaknaden av en ordentlig konsekvensanalys för solcellsskatten är problematiska och skapar osäkerhet kring hur kvalitetssäkrade regeringens beslut egentligen är. Att regeringen ökar beskattningen på saker som den säger sig vilja värna är ett återkommande, bekymmersamt och lätt förvirrande mönster. Trots att EU-kommissionen har dementerat offentligt att man kräver en skatt på solel håller Magdalena Andersson fortfarande fast vid detta argument i sitt svar. Hon säger: "Förutsättningarna för att skattemässigt gynna solenergi på ett sätt som är förenligt med EU:s regelverk bereds därför skyndsamt inom Regeringskansliet." För att konkurrensen inom EU inte ska snedvridas finns det en rad regler för hur man får och inte får gynna företag. Det är ett gediget regelverk, herr talman. Det är tillräckligt stort för att Magdalena Andersson inte ska behöva hitta på egna restriktioner som inte krävs. Herr talman! Jag tror att Magdalena Andersson förstod hur pass förvirrande införandet av solskatten skulle uppfattas vara av dem som, innan valet, trodde på regeringens ord om förnybar energi. Därför var det säkerligen bekvämt att skylla på EU i stället för att ta eget ansvar. När det stod klart att EU inte kräver solskatt mötte jag många som förväntade sig att regeringen skulle göra en pudel, erkänna sitt misstag och omedelbart föreslå att solskatten skulle avskaffas. Men så blev det inte. Om regeringen vill ha kvar solskatten - det är självklart regeringens rätt att ha det - är det dags att öppet erkänna motivet bakom den och ta ansvar. Fega inte ur genom att skylla på EU! Nu ger jag finansminister Magdalena Andersson ännu en möjlighet att klargöra detta för alla som känner sig lurade.
Herr talman! Det är inte bara den här regeringen som har undrat om detta verkligen är förenligt med EU-reglerna. På den tiden när Moderaterna fanns i Regeringskansliet tillsattes den utredning som låg till grund för den förändring som gjordes förra året. Man hade gjort bedömningen att de regler som då gällde inte med säkerhet var förenliga med statsstödsreglerna. Det kommissionen har uttalat sig om är i vilken utsträckning man i enlighet med energiskattedirektivet behöver ha en solskatt. Det är tydligt att energiskattedirektivet inte stipulerar att man behöver ha en full skatt på solel. Däremot är bedömningen av den utredning som gjordes - och jag tror även av Moderaterna när de satt i regeringsställning - att de regler som fanns tidigare inte självklart var förenliga med statsstödsreglerna. Min fråga till Cecilie Tenfjord-Toftby är om Moderaterna nu uppfattar de tidigare reglerna som klart förenliga med statsstödsreglerna. Det är ingenting som kommissionen har uttalat sig om. När vi gjorde denna förändring låg den utredning som Moderaterna hade tillsatt till grund för vår bedömning. Den hade visat att det här var tveksamt i förhållande till statsstödsreglerna. Flera branschorganisationer har dessutom varit tydliga med att de avsåg att anmäla detta till EU just för att det var ett brott mot statsstödsreglerna. Vi bedömde då att en förändring behövde göras, men vi var samtidigt också tydliga med att vi ville se över vilka möjligheter som fanns att ytterligare gynna solel. Därför tillsatte vi en utredning som skulle titta på det. På Finansdepartementet arbetar vi nu intensivt för att se vilken ytterligare nedsättning som kan göras för solel samtidigt som vi naturligtvis även håller oss till statsstödsreglerna. Detta arbetar vi skyndsamt med, och jag hoppas att jag kan återkomma med ett förslag. Vi vill ha så låg skatt som möjligt på solel men måste självfallet hålla oss inom statsstödsreglerna. Annars riskerar de enskilda producenterna att bli återbetalningsskyldiga. Det hade de riskerat att bli även utan vår förändring. Jag tror inte att Moderaterna heller vill att något sådant åstadkoms.
Herr talman! Det där var inte särskilt klargörande. Det är visst inte bara EU-kommissionens fel att regeringen fattar ett felaktigt beslut, utan nu är det även Moderaternas och alliansregeringens. Är det inte dags att den rödgröna regeringen faktiskt står upp för sina beslut? Det vore klädsamt om den gjorde det. Som tur är kan jag ur svaret uttolka att ambitionen är att avskaffa solskatten. Men då återkommer frågan om vad "skyndsamt" egentligen betyder. Många där ute undrar också detta. När avser finansministern att lämna besked om en tidpunkt för ändring av skattereglerna för solcellsskatten? Jag undrar även hur man säkerställer att beredningen inte blir lika bristfällig som vid solcellsskattens införande. Det är lite för enkelt att lägga skulden på andra. Man ska inte göra så. Det är inte så man styr ett land. Jag talade med en kollega i går som sa att det påminner om något inom försvaret. Vid vissa situationer säger man "Skott kommer, klart bakåt". Skillnaden här är att regeringen säger "Skatt kommer" utan att kolla bakåt. Den skjuter hej vilt, och vi ser resultatet nu. Först struntar regeringen i branschens kritik och inför straffskatten på solceller men vågar sedan inte riktigt stå för beslutet. I dagens svar säger Magdalena Andersson att regeringen ska utreda hur den kan stimulera något som den med skatt just nu motarbetar. Förvirrande? Ja. Ansvarsfullt? Nej. Förtroendeingivande? Absolut inte. Detta är inte okej. Så här kan man inte styra ett land.

Herr talman! Jag noterar att Moderaterna verkar ha ändrat inställning i frågan sedan de lämnade Regeringskansliet. När de befann sig i Regeringskansliet och hade ansvar ville de också se till att regelverket höll sig till EU:s statsstödsregler. Tycker inte Moderaterna längre att Sverige ska hålla sig till statsstödsreglerna? Menar Moderaterna att det är att ta ansvar för landet om en regering inte håller sig till statsstödsreglerna och enskilda företag därmed löper risk att bli återbetalningsskyldiga för de skattenedsättningar de haft? Är detta Moderaternas nya ståndpunkt?
Herr talman! Självklart ska man följa EU:s regelverk. Som jag påpekade i ett tidigare inlägg finns det en mängd regler som vi ska följa, och de finns för att vi ska säkerställa en jämlik konkurrens inom gemenskapen. Just den regel som regeringen valde att införa behövs inte. Jag tycker absolut att vi ska följa de regelverk som finns. Men när kommissionen går ut - efter att en regel införts - och offentligt dementerar de underlag som regeringen säger sig ha fattat beslutet på måste regeringen i alla fall kunna erkänna att det denna gång blev fel. Det gör den dock inte. Herr talman! Vi hör i Magdalena Anderssons svar att hon fortfarande lägger ansvaret på EU för införandet av just denna regel. Det fungerar inte. Det är dags för Magdalena Andersson och den rödgröna regeringen att nu sätta ned foten och säga vad de faktiskt vill. Säg till om ni vill ha kvar solcellsskatten! Det är trots allt en skatt på något som ni före valet sa att ni bejakade. Men ge branschen långsiktiga förutsättningar! Just nu lever den och alla hushåll i ett vakuum och vet inte riktigt vad som kommer att gälla. Jag vill gärna få höra hur regeringen tänker. Kommer ni även i fortsättningen att lägga ansvaret på andra när ni får kritik för de beslut ni fattar? Se framåt och lägg inte skulden på dem som inte bär ansvar!

Herr talman! Eftersom Cecilie Tenfjord-Toftby uppenbarligen inte lyssnade på mitt första svar får jag ta det igen. Kommissionen har uttalat sig tydligt utifrån energiskattedirektivet, inte utifrån statsstödsreglerna. Sveriges regering, svenska regler och svensk lagstiftning måste hålla sig till både energiskattedirektivet och statsstödsreglerna. Att säga att jag skyller på EU för att vi är skyldiga att hålla oss till statsstödsreglerna är något av det mest oseriösa jag har hört i denna talarstol. Sveriges regering gör allt den kan för att vi ska ha så låg skatt som möjligt på solel inom de EU-regler vi har att förhålla oss till. Energiskattedirektivet utgör självklart ingen begränsning i denna fråga. Det gör dock statsstödsreglerna. Om vi inte håller oss till dem löper enskilda företag risk att bli återbetalningsskyldiga för skatten. Det kan stå dem väldigt dyrt. Att Cecilie Tenfjord-Toftby verkar vilja att vi för en politik som utgör en risk för att enskilda företag blir återbetalningsskyldiga gör mig mycket förvånad. Detta är något av det mest oseriösa jag har hört i riksdagens talarstol, och jag är mycket förvånad över att höra detta från en moderat.